Fru talman! Sten Bergheden har frågat mig på vilket sätt jag kommer att arbeta i Sverige och i EU-sammanhang för att värna de svenska vapenägarnas intressen och samtidigt säkerställa att de svenska vapenägarna inte ska få anledning att tvivla på regeringens ståndpunkt i detta avseende. Regeringen har varit konsekvent och tydlig när det gäller inställningen till EU:s vapendirektiv. Så snart kommissionen lade fram sitt förslag i november 2015 välkomnade regeringen det samtidigt som vi ställde oss tveksamma till vissa enskilda delar. Mot bakgrund av de senaste årens allvarliga terrorattentat där skjutvapen använts är det angeläget att EU:s regelverk om skjutvapen ses över. Regeringen ansåg, och anser fortfarande, att det bland annat är viktigt att kontrollen över de farligaste vapnen förstärks. Förslaget remitterades i december 2015. Den 2 februari hölls en överläggning med justitieutskottet, där regeringen fick enhälligt stöd för sin ståndpunkt.

Sammantaget har Sverige en offensiv och tydlig ståndpunkt inför de fortsatta förhandlingarna, vilket ger oss en stark förhandlingsposition. På så sätt tar regeringen på bästa sätt till vara svenska enskilda och allmänna intressen.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Framför allt får jag tacka för ett så pass tydligt svar i denna fråga. Det tycker jag är väldigt bra. Anledningen till interpellationen är egentligen att vi har en person som är miljöpartist nere i Europaparlamentet och som driver en annan linje där än den officiella linje som Sverige har när det gäller det nya vapendirektivet. Denna miljöpartist, som heter Bodil Valero, har kommit med egna förslag där nere för att försöka skärpa linjen och göra den ännu tydligare när det gäller att komma åt de vapen som i dag används av skyttar och jägare. Man vill införa mentaltester och psykiska och fysiska tester av dem som ska kunna inneha ett vapen. Av denna anledning vill jag försäkra mig om att den svenska ståndpunkt som vi är överens om här i riksdagen står fast när det gäller den tydlighet vi vill ha i vapendirektivet. Just dessa bitar har vi faktiskt strukit ur de förslag som kom tidigare. Jag tackar därför ministern för tydligheten i svaret om att ståndpunkten står fast. Däremot, fru talman, vill jag peka på vikten av att man, om man sitter i regeringsställning och har företrädare som bär ett regeringsansvar i Sverige, har en dialog med sina övriga ledamöter och att man för tydlighets skull inte har ledamöter som driver en position som går på tvärs mot vad Sveriges riksdag, i det här fallet, tycker om vapendirektivet. Det riskerar att utgöra en stor otydlighet för EU-parlamentet om man har dubbla budskap från ett och samma parti. Jag vill därför fråga ministern: Kommer ministern att förtydliga detta ytterligare på något sätt gentemot sin regeringspartner Miljöpartiet i det fortsatta arbetet, och kommer man att acceptera att enskilda ledamöter driver två linjer i samma parti? Självklart kan man göra det, men för tydlighets skull: Är det något som ministern ser som ett problem, eller är det helt okej? Hur ser ministern på arbetet i övrigt - går det i Sveriges riktning, eller ser det ut att svänga åt något annat håll? Det kunde vara bra att få en lägesrapport nu när vi för tillfället ändå har ministern här.
Fru talman! Först och främst: I riksdagen svarar regeringen på interpellationer om regeringens hållning. Vill man diskutera EU-parlament, kyrkofullmäktige, kommunfullmäktige eller andra parlamentariska organ går det alldeles utmärkt att kandidera till dem och ställa frågor där. Är det ett problem, frågar Sten Bergheden, att man i ett parti har flera olika ståndpunkter? Nej, jag tror att det är helt vanligt. Vi har de senaste dagarna sett att Moderaternas tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt hårdfört har kritiserat den nuvarande moderata linjen för att vara hjärtlös, samtidigt som den förra kulturministern i regeringen går ut och kritiserar den moderata regeringen för att vara för mjuk och kritiserar den så hårt att den nuvarande partiledaren säger: Hon hade inte kunnat vara statsråd i min regering. Sten Bergheden har nog en hel del att fundera på i sitt eget parti när det gäller att hålla en enhetlig linje. I regeringen är vi eniga. I riksdagen är vi eniga. Det är det viktiga för Sveriges ståndpunkt. Jag redogjorde för de sex krav som vi i enighet har fört fram. Jag skulle vilja säga att förhandlingsläget är gott. Vi hade en runda vid senaste ministerrådsmötet, och jag hyser stor tillförsikt om att vi kommer att få igenom betydande delar av det som är den svenska regeringens och riksdagens förhandlingsposition. Jag vill också i det här sammanhanget säga att jag är väldigt glad att vi har lyckats samla Sveriges jägare bakom den här ståndpunkten. Det är centralt för Sverige, när vi driver frågor i internationella forum, att vi kan enas över partigränser och intressegränser, så att vi står enade när vi driver folkrörelsesynpunkter och nationens synpunkter. Det blir vi mycket starkare av. Sedan tror jag att det ankommer på alla att föra fram sina synpunkter i de olika ärendena.
Fru talman! Tack, ministern! Jag tror inte att den jämförelse ministern gör är helt relevant i den här frågan. Visst förekommer det olika uppfattningar bland ledamöter och andra i olika partier - det är självklart. Det viktiga i den här frågan är att det är ett regeringsparti i Sverige som har företrädare som driver dubbla linjer. Det är problemet. Det kan bli en oerhörd otydlighet. Det ministern tar upp är oppositionspartier som kan ha olika uppfattningar. Men när man sitter i en regering borde man ha en enda ståndpunkt. Den tycker jag i och för sig att ministern har tydliggjort, och jag tycker också att jag kan andas en tydlighet om att det miljöpartister i EU-parlamentet försöker föra fram inte har något stöd hos vare sig ministern eller Sveriges regering, vilket är oerhört bra. Jag tror också att det var värdefullt att få detta förtydligande med tanke på de skriverier och annat som har förekommit i den här frågan om att man i ett visst parti kan ha två olika ståndpunkter och driva två så olika frågor från olika håll i ett och samma ärende. Jag tackar också för informationen om att arbetet går framåt. Jag tycker att det är bra, och jag hoppas vidare att vi kan ha gott samarbete när det gäller de här frågorna, så att vi kan lyfta fram de här ståndpunkterna och få igenom dem fullt ut och att vi framför allt inte backar på våra ståndpunkter utan håller fast vid dem ända in i mål. Tack så länge!
Fru talman! Vi behöver inte prata om den oeniga röran av före detta ministrar. Låt oss prata om EU-parlamentet! Hur många gånger, Sten Bergheden, hände det att moderata EU-parlamentariker gick emot den moderata regeringens linje? Och hur många gånger gick Sten Bergheden ut och kritiserade det? Jag kan berätta att moderata EU-parlamentariker låg i topp - hade medaljplats - under den moderata regeringstiden på att gå emot den egna regeringens ståndpunkter. Hur många gånger kritiserade Sten Bergheden det? Mig veterligt noll gånger.
Fru talman! Tack, ministern! Jag tror säkert att det är som ministern säger, att det finns olika uppfattningar i vissa frågor. Men i detta läge, när vi från Sveriges riksdag har varit så tydliga, är det oerhört olyckligt när en representant på den nivån går ut och har en helt annan ståndpunkt och driver en helt annan politik - tvärtemot vad regeringen och riksdagen faktiskt har fattat beslut om. Det ger en otydlighet för både skyttar och jägare i detta land. Det ger en otydlighet gentemot EU-parlamentet om vilken linje de olika partierna står för och driver. Jag tycker att det är bra att ministern tydligt har redogjort för att regeringen inte bryr sig om vad den här miljöpartisten har sagt i EU-parlamentet utan står fast vid den ståndpunkt som gäller här i Sveriges riksdag. Det tycker jag är bra, för i det här läget är det helt rätt att göra så. Tack, ministern!
Fru talman! Jag kan gott säga att jag hade rätt. Trots att Moderaterna är de som mest har gått emot sin egen regering har Sten Bergheden aldrig kritiserat det - aldrig. Men nu passar det. Det duger inte, Sten! Vi har en mycket tydlig linje. Vi är överens i regeringen. Vi är överens i riksdagen. Vi är överens med jägarna. Bara genom att stå tillsammans i de här grupperna kommer vi att klara att driva Sveriges intresse och hålla jägarna skadeslösa.